Herr talman! I en tidigare debatt om utrikespolitiken har jag framhållit att Sverige har två ansikten inför folken i världen. Det finns en stark progressiv opinion i detta land som bestämt tagit ställning mot Förenta staternas anfallskrig i Indokina och mot det brutala nedslåendet av den chilenska demokratin. Denna opinion stöder de nationella och sociala befrielserörelsernas och u-ländernas kamp. Den slår samtidigt bestämt vakt om den alliansfria politiken och kräver att denna skall göras helt konsekvent. Samtidigt måste solidaritetsrörelsen för de förtryckta folken ytterligare stärkas och utvecklas. Denna inställning har mött en stark uppskattning hos folken världen över. Sveriges andra ansikte är den imperialistiska ekonomins. Folken i Brasilien och Chile, Portugal och dess kolonier, i Sydafrika, i Asien möter Sverige i form av utländska investerare, utländska kapitalister. De svenska storföretagen söker utnyttja den fascistiska lagstiftningen och polister rorn i Spanien, Grekland, Sydafrika och Portugal för att minska sina lönekostnader. Utsugningen är ännu brutalare i dessa länder. Genom att flytta utomlands kan de också hålla nere de svenska arbetarnas löner. Afrikanska, portugisiska och svenska arbetare säljer i allt större utsträckning sin arbetskraft till samma arbetsköpare. Svensk imperialism är en del av ett världssystem för utplundring av folken. Frigörelse ur detta system förutsätter en grundläggande förändring av ekonomi och politik. Det betyder inte att det i nuvarande läge skulle saknas olika handlingsmöjligheter. Sverige har en relativ rörelsefrihet inom systemets ram. Målsättningen anser vårt parti skall vara en konsekvent antiimperialistisk politik. Vi strävar att befordra varje steg i denna riktning. Först därigenom kan också den alliansfria politiken göras konsekvent. I dag måste man ställa frågan om Sverige också har ett tredje ansikte inför andra folk. Det är IB:s, det militära spionagets ansikte. Den alliansfria politiken, som syftar till neutralitet om det fasansfulla som heter ett tredje världskrig skulle utbryta, måste stödjas av en nationell försvarsmakt. Vi har andra meningar än de övriga partierna om hur denna försvarsmakt skall vara uppbyggd, men den diskussionen skall jag inte ta upp i dag, även om det finns nytt och intressant stoff t.ex. i general Nils Skölds nya bok. Det påstås att alla stater bedriver militärt spionage som en del av sin försvarsmakt. Under de förhållanden som i dag råder i världen kan det svenska försvaret säkert heller inte avvara en säkerhetsoch underrättelsetjänst. Men det är ett självklart och oeftergivligt krav att denna underrättelsetjänst icke får bedrivas på ett sådant sätt att den strider mot den officiellt uttalade linjen för Sveriges utrikespolitiska handlande, mot den alliansfria politiken. Då skadar den ju försvaret av vårt lands nationella självständighet i stället för att gagna detta. Såvitt jag kan förstå har en del av IB:s verksamhet varit sådan att den skadat den alliansfria politiken. Den granskning som försvarsutskottet gjorde i sitt betänkande till höstriksdagen var icke övertygande. Man tog icke upp till konkret undersökning alla de uppgifter som offentliggjorts och av vilka en rad undan för undan bekräftats om hur IB samarbetat främst med västliga underrättelseorganisationer.

IB har icke följt en neutral kurs, en kurs som överensstämmer med den alliansfria politiken, i förhållande till konflikten i Mellersta Östern. IB har bedrivit en ensidig verksamhet riktad mot de arabiska staterna och den palestinska befrielserörelsen.

IB har icke följt en neutral kurs, en kurs som överensstämmer med den alliansfria politiken i förhållande till vårt grannland Finland. IB har i stället utnyttjat Finlands territorium för spionageverksamhet riktad mot en tredje makt. IB har gentemot Finland uppträtt synnerligen omdömeslöst. Dess verksamhet måste betecknas som en provokation mot den finländska utrikespolitiken. Att Finlands härvarande ambassadör, även efter det besök som den nuvarande svenske utrikesministern gjorde i Finland för att förklara sig, måste påtala IB:s verksamhet till den svenska regeringen och att Finlands president måste ta upp saken i samtal med statsminister Palme och utrikesminister Andersson visar frågans allvar. Det har påståtts att avslöjandet av IB:s verksamhet skadat Sverige. Just nu talar de ansvariga i regeringen om att vissa krafter vill försöka skada det goda grannskapsförhållandet mellan Sverige och Finland. Sanningen är ju att det är informationsbyråns verksamhet som s".adat vårt land. Det är informationsbyråns agerande som skadat förbindelserna mellan Finland och Sverige. Det är verkligen inte deras förtjänst, som varit ansvariga för IB:s verksamhet, om det goda grannskapsförhållandet mellan de svenska och finländska folken trots allt består. Den verksamhet IB bedrivit har i viktiga stycken varit farlig för vårt lands säkerhet och nationella oberoende. Genom informationsbyrån har höga militära befattningshavare fört en egen utrikespolitik, som strider mot den officiellt deklarerade utrikespolitiska linjen. Det måste vara ett oavvisligt krav att den svenska försvarspolitiken i alla dessa yttringar strikt måste fullfölja en konsekvent alliansfri utrikespolitik. Underrättelsetjänsten måste självfallet underordnas detta. Jag framförde i riksdagsdebatten den 14 december kritik mot att något krav att underrättelsetjänsten icke får strida mot den alliansfria politiken ej hade tagits upp bland de allmänna krav på denna verksamhet som försvarsutskottet uppställde. Kritiken kvarstår självfallet. Om det finns höga militära befattningshavare som vill byta ”äpplen mot päron”, som de brukar uttrycka sig — den ena hemligheten mot den andra — så får de vara så vänliga att begränsa denna sin frukthandel. Den alliansfria politiken får icke misstänkliggöras och äventyras. Det behövs garantier för att underrättelsetjänsten icke överskrider de gränser som på detta sätt uppdras av den officiellt deklarerade utrikespolitiska linjen, som stöds av en överväldigande majoritet av Sveriges befolkning. De som bär ansvaret för att IB bedrivit en verksamhet som strider mot Sveriges alliansfria politik måste avkopplas från sina befattningar. De som gjort sig skyldiga till brottsliga handlingar måste bestraffas. Argumenten för att det förutom de tillsatta utredningarna behövs en fempartikommission för att utreda hela IB-affären har undan för undan växt i styrka. Dessa krav har i hög grad med den utrikespolitiska debatten att göra. Denna handlar inte bara om officiella deklarationer och högstämda anföranden, utan i främsta rummet om det praktiska genomförandet av den alliansfria linjen. Sveriges fred och säkerhet, tryggheten för de människor som bor i detta land är alltför dyrbara för att få spelas bort av Ekbergare och andra som driver agentoch provokationsverksamhet. Herr talman! Ett konsekvent fullföljande av den alliansfria politiken krävs också på andra områden. Jag vill här ta upp några erkännandefrågor, där regeringen enligt vår mening icke fullföljer denna politik på ett riktigt sätt. USA tvingades till slut att upphöra med sitt öppna anfallskrig mot Vietnam och underteckna en fredsöverenskommelse. Det var det vietnamesiska folkets kamp, hjältemodiga och framgångsrika försvar av sitt oberoende, som tillfogade USA sådana förluster att det inte längre kunde fortsätta det öppna anfallskriget. USA och dess marionetter har skrivit under Parisavtalet om Vietnam. Men de har sannolikt aldrig haft en tanke att följa dessa stadganden. PRR har visat att Saigonfascisterna i ca 300 000 olika aktioner brutit vapenstilleståndsavtalet. Fortfarande plågas och torteras mer än 200 000 politiska fångar i Saigonjuntans fängelser. USA:s och Saigonjuntans brott mot avtalet sker dagligen i allt större omfattning. USA har fortfarande en stor militär apparat i Sydvietnam, även om dess 20 000 medlemmar klätt sig i civil klädsel. Stora mängder vapen införs. Läget i Sydvietnam är oerhört spänt. USA och dess marionetter hotar Parisavtalet och freden. Därför måste man i alla länder med ökad styrka kräva att USA och Saigonjuntan skall följa fredsavtalet. Ett erkännande av den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam — PRR =— är ett stöd till fredens krafter i Vietnam. Den svenska regeringens vägran att erkänna PRR är helt ohållbar. PRR har vunnit ett rimligt mått av självständighet utåt, som någorlunda allmänt godtagits av omvärlden. Jag vill erinra om att de alliansfria staternas stora internationella konferens i Alger förra året med delegationer från 76 stater erkände PRR som den rättmätiga representanten för Sydvietnams folk.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 Dessa ord är helt tillämpliga på PRR, och regeringen bör nu dra konsekvenserna av dem och erkänna PRR. I Cambodja pågår också öppna strider. Den amerikanska marionettregimen under Lon Nol saknar helt och hållet folkligt stöd och förankring i Cambodja. Dess militära styrkor är demoraliserade och får vidkännas allt svårare förluster. Samtidigt växer det folkliga stödet för GRUNC — Cambodjas nationella enhetsregering. GRUNC och dess folkarmé har befriat 85—90 procent av Cambodjas territorium. I de befriade områdena utvecklas framgångsrikt det ekonomiska och sociala livet. För att främja det kambodjanska folkets befrielse och rätt till nationellt självbestämmande bör Sverige omedelbart erkänna GRUNC som Cambodjas lagliga regering. När det gäller Guinea-Bissau framstår ett erkännande som om möjligt ännu mera självklart. Den 24 september 1973 utropades Guinea-Bissau till självständig stat av landets nationella folkförsamling efter nära 17 års väpnad kamp mot den portugisiska kolonialmakten. Den nya republiken Nr 43 erkändes snabbt av mer än 70 stater samt av den afrikanska enhetsorgani Onsdagen den sationen OAU och FN-organen FAO och Internationella teleunionen. 20 mars 1974 Den nya republiken uppfyller samtliga krav som regeringen säger sig — — — — ställa för erkännande av andra stater. Här finns inte ens någon Utrikes-, handelsmarionettregering på den andra sidan. Här handlar det obestridligt om ett och valutapolitisk folk som tillkämpar sig oberoende i strid mot en brutal kolonialmakt. Ett debatt svenskt erkännande utgör det mest verkningsfulla bidraget för att säkra fred och nationellt oberoende åt folket i Guinea-Bissau. Sverige har ju också i FN varit med om att olagligförklara den portugisiska kolonialförvaltningen, och ett erkännande av den nya staten är en konsekvens härav. De regeringar som fortfarande undandrar sig ett erkännande ger ju de facto sin sanktion åt den portugisiska kolonialmaktens närvaro i Guinea-Bissau. När tänker regeringen erkänna PRR, GRUNC och Guinea-Bissau? Tiden efter det andra världskriget har inneburit en genomgripande förändring av världskartan. Kolonialväldena har krossats och folk efter folk blivit fria och oberoende. Men flera folk tvingas fortfarande leva under kolonialt herravälde. Det är folken i de s.k. portugisiska områdena i Afrika. Det är folken i Sydvästafrika, Sydafrikanska unionen och Rhodesia, där en vit överklass härskar och använder en brutal politik av rasförtryck för att söka bevara sin ställning som kolonialherrar. Många folk som vunnit nationellt oberoende har tyvärr måst uppleva att den gamla formen av kolonialt förtryck ersatts med en ny. Utländskt kapital slår under sig gruvor och andra naturtillgångar, utplundrar land och folk, snedvrider och deformerar den ekonomiska utvecklingen. Nykolonialismen är en realitet inte bara i Latinamerika utan också i Afrika och Asien. Det försiggår en kamp mot denna nykolonialistiska utplundring och de nya formerna av beroende liksom mot rasförtrycket och den kvarvarande kolonialmakten i de s.k. portugisiska områdena. Denna kamp måste stödjas. Om den förs konsekvent, måste den rikta sig också mot svensk imperialism. De svenska kapitalisternas investeringar i utlandet har ökat kraftigt under de senaste åren. Under perioden 1969-1973 uppgick de till inte mindre än 7,5 miljarder kronor. Antalet anställda i svenskägda företag utomlands har ökat från 130 000 år 1960 till 260 000 år 1972, dvs. en fördubbling på något mer än ett årtionde. De totala tillgångarna i dessa företag har under 1960-talet fyrdubblats, mellan 1965 och 1970 fördubblats och uppgick detta sistnämnda år till nära 16 miljarder kronor. Det är storföretagen som dominerar kapitalexporten. De svenska storföretagen exporterar kapital till andra länder därför att man förväntar sig högre profiter av denna anläggning. De stora svenskägda internationella trusterna följer samma mönster som övriga multinationella företag. Deras syfte är utsugning och utplundring av folken i Sverige och i andra länder. Vänsterpartiet kommunisterna har länge krävt begränsningar i och stopp för den svenska kapitalexporten till vissa länder. Vi har där pekat på länder med fascistiska regimer och särskilt på länder med en 39 rasförtryckande regim. Det är helt klart att utländska investeringar i sådana länder innebär ett stöd för regimen. Regimen legitimeras i viss mån genom de utländska företagen, särskilt när dessa förknippas med ett land som driver en alliansfri politik och inte tillhör stormakterna. Det är ett faktum att svensk storfinans med investeringar och utrikeshandel stöder reaktion, rasförtryck och fascism. Detta kan inte accepteras. Det står i direkt strid med den utrikespolitiska linje, den linje för Sveriges uppträdande ute i världen, som en stor folkmajoritet vill slå vakt om. Det är glädjande att regeringen nu tagit upp frågan om en mera restriktiv prövning när det gäller tillstånd för svenska direktinvesteringar utomlands. Det gny som med anledning därav förekommer i arbetsköparpressen tycker vi inte att regeringen skall fästa sig vid. Kapitalet slåss alltid för obegränsad rörelsefrihet och utsugningsrätt, men den typen av frihet och den sortens rättigheter står i direkt motsättning till folkens intressen. Regeringen vill emellertid, om man skall döma av den PM som utarbetats inom industridepartementet i samråd med arbetsgruppen om multinationella företag, begränsa prövningen till kapitalexportens effekter i Sverige på sysselsättningen, industristrukturen och den regionala balansen. Detta tycker vi är alltför begränsat. Man måste också ta hänsyn till de ekonomiska, sociala och politiska förhållandena i de länder där svenska företag vill göra investeringar. Det finns flera undersökningar, senast av Svenska ekumeniska nämnden, som visar den stora löneklyftan mellan vita och svarta anställda i s.k. svenska företag i Sydafrika. Det heter i ett tidningsreferat av denna undersökning: ”Gränsen för undernäring har blivit ett riktmärke när det gäller att bestämma afrikanernas minimilöner, och denna gräns anger det absoluta minimum som krävs för att orka arbeta. Däremot räcker inte denna minimistandard till saker som hälsovård, undervisning eller personliga utgifter. Hos flera svenska företag i Sydafrika ligger afrikanernas löner på gränsen till undernäring.” Svenska storföretag utnyttjar alltså rasdiskrimineringen i Sydafrika för en samvetslös utplundring av människor, som hålls nere vid och under svältgränsen. Samma företags representanter brukar tala stort om sitt sociala ansvar. Det är ett upprörande hyckleri. Det räcker inte med allmänna uttalanden om att svenska investeringar i Portugals kolonier, i stater som bygger på rasåtskillnad eller i fascistiska regimer över huvud taget inte är önskvärda. Vad som krävs är ett direkt investeringsförbud och detta måste konstrueras så att det inte kan kringgås genom utnyttjande av halvägda dotterbolag i andra länder eller på annat sätt. Herr talman! Det finns nya viktiga tendenser i den utrikespolitiska bilden. En av dessa är den växande spänningen mellan USA och EEC-blocket. Samtidigt har gamla tvisteämnen kunnat föras åt sidan när det gäller förhållandena på den europeiska kontinenten. Denna utveckling har bl.a. kommit till uttryck i den allmänna uppslutning som finns kring den europeiska säkerhetskonferensen. Jag delar den uppfattning som fått uttryck i regeringsdeklarationen, att ett begränsat resultat av konferensen är att föredra framför en brytning som för lång tid kunde omöjliggöra nya möten av detta slag. Denna deklaration har en omedelbar och stor betydelse eftersom det finns krafter, också hörda i denna debatt, som vill utnyttja säkerhetskonferensen för att påverka de inre förhållandena i vissa stater. Jag vill också instämma i påpekandet i regeringsdeklarationen om vikten av att finna lämpliga former för en uppföljning av de strävanden som den europeiska säkerhetskonferensen representerar. Förhållandena mellan de stora maktblocken må växla, motsättningar skärpas eller avta — för Sverige är det avgörande att förena en konsekvent alliansfri kurs med utvecklandet av en politik av solidaritet med de fattiga och de förtryckta folkens kamp. Det måste vara riktpunkten när det gäller ställningstagandet till alla frågor — från valutapolitik till handelspolitik och erkännandefrågor.

Herr talman!

Vi är i stort sett eniga också om analysen av den internationella miljö, i vilken vi lever. Jag menar att det är värdefullt att vår utrikespolitik på det här sättet får stöd även av företrädare för oppositionen. Det finns enstaka Sverigekritiker i utlandet som har försökt göra gällande att den nuvarande regeringens utrikespolitik i själva verket skulle ha ett svagt stöd hos den svenska opinionen. Man har påstått att Sverige skulle vara på väg från en västlig neutralitet till en östlig neutralitet. Dagens inlägg från oppositionens företrädare utgör ju en bestämd dementi på sådana föreställningar, och jag vill gärna begagna tillfället att slå fast detta. Vi är ense om de grundläggande demokratiska värderingarna, och det påverkar våra ställningstaganden när mänskliga rättigheter och demokratiska friheter förtrampas i öst eller väst. Om vår kritik i de enskilda fallen överensstämmer med den ena eller andra stormaktens, betyder inte det att vi i vår utrikespolitik närmar oss vederbörande stormakt. Vi är också överens om fortsatt vakthållning kring neutralitetspolitiken. Vi har tidigare haft olika meningar om denna politiks konsekvenser t.ex. i vårt förhållande till EG, men ingen tycks på allvar vilja ta upp den debatten på nytt. Vi hoppas på fortsatt avspänning, men vi är övertygade om att neutralitetspolitiken alltjämt behöver stödjas av ett starkt försvar. Även herr Hermansson talade om att vi behöver ett försvar. I bedömningen av utsikterna till avspänning kan vi ha olika meningar, men jag har inte hört någon som vill underkänna själva avspänningspolitiken. Jag skall gå in på några av de problem som tagits upp i debatten. De två frågor som herr Fälldin ställde till regeringen kommer handelsministern att svara på. Herr Bohman var inne på frågan om nödvändigheten för oss att analysera det läge som har uppstått i Nordkalottenområdet. Alla vet att där har byggts en mycket stor sovjetisk militärbas som blivit föremål för diskussion. Men nästan alla bedömare är ju överens om att den sovjetiska upprustningen, framför allt av de marina stridskrafterna, i denna del av världen måste ses i ett globalt perspektiv och väl inte kan anses speciellt riktad mot de nordiska länderna. Naturligtvis skall vi analysera läget, eftersom det är fråga om en militär upprustning i vår geografiska närhet. Men enligt min mening saknas det skäl att räkna med några ökade faror för Sverige under den utveckling som nu låter sig överblickas. Herr Bohman vädjade i slutet av sitt tal om samordning i hjälparbetet på internationell nivå i det hårt krisoch svältdrabbade Afrika. Jag delar hans mening. En samordning är nödvändig, och vi har fått många exempel på att en sådan inte tillämpas i tillräcklig utsträckning. Jag vill erinra om att vi hela tiden från svenskt håll har riktat uppmärksamheten på detta spörsmål. Vi har också ökat vår hjälp till dessa områden. På fredag kommer vi att besluta om ytterligare medel till de krisdrabbade områdena. Jag utgår ifrån att vi vid den fortsatta behandlingen av dessa frågor i olika FN-organ skall verka just i den riktning, som herr Bohman pekar på. Herr Helén tog upp flera frågor som jag måste beröra, bl.a. innehållet i det pressmeddelande som lämnades vid den libyske premiärministerns besök i Stockholm. Jag vill bekräfta att innehållet i det pressmeddelandet inte innebär någon ändring av Sveriges kända ståndpunkt i fråga om Mellersta Östern-krisen. Säkerhetsrådets resolution 242 är grundläggande för oss, och att det inte kom till uttryck i pressmeddelandet beror på att Libyen har en annan mening. Officiellt har Libyen inte accepterat resolution 242, och alltså kunde den icke tas upp i pressmeddelandet. Passusen om befrielserörelserna är bara ett uttryck för vår allmänna, positiva inställning och vårt stöd till folk och folkgrupper som befinner sig under kolonialt eller annat förtryck. Tyvärr blev det ett fel i översättningen från den engelska text som är den enda som gäller. Där skall stå ”befrielserörelser” och inte ”befrielserörelserna”, som det kom att stå i den svenska översättningen. Det är alltså ett översättningsfel som kan ha åstadkommit missuppfattningarna. I sitt tal erinrade herr Helén om de stora skillnaderna mellan samhällssystemen i öst och väst, och han frågade mig hur jag ser på förutsättningarna att i den här situationen hävda de mänskliga frioch rättigheterna vid säkerhetskonferensen — aktuella frågor, alltså. Jag instämmer i stort i herr Heléns beskrivning av skillnaderna mellan våra samhällssystem, men jag måste ändå se det hela i dess stora sammanhang. I regeringsdeklarationen är det stora sammanhanget detta att avspänningspolitikens huvudsyfte är att minska sannolikheten av ett storkrig. Om man skall verka i den riktningen, måste man, herr Helén, uppenbarligen acceptera att det också i framtiden kommer att existera stater — många stater, för övrigt — som på olika sätt förtrampar de mänskliga rättigheterna. Ändå kan det vara nödvändigt att försöka komma överens med dem för att minska krigsriskerna. Henry Kissinger, som ju är den aktuella avspänningspolitikens kanske främste företrädare, har också visat sig klart medveten om det här problemet. Vid den europeiska säkerhetskonferensen är det meningen att man skall skapa en säkrare grundval för freden i Europa. Vi tror att ökad ömsesidig information och ett friare utbyte av idéer i det långa loppet också skall gagna freden, men vi menar att man i nuläget inte kan driva frihetskraven så långt att varje överenskommelse med Sovjetunionen och de andra staterna i öst skulle bli omöjlig. Från sovjetisk sida bör man naturligtvis inte heller räkna med att de icke kommunistiska staterna skall rucka på principer som de tillmäter avgörande betydelse. Därför kan det bli nödvändigt med kompromisser — det bästa får inte här bli det godas fiende — och vad Sverige nu gör är att medverka till att få sådana kompromisser till stånd. Herr Helén frågade mig beträffande Anna Porizkova, om vi har utövat påtryckningar på de tjeckiska myndigheterna. Vi har fäst tjeckiska myndigheters uppmärksamhet på den vikt svensk allmänhet tillmäter lösningen av denna humanitära fråga, och jag vill uttala tillfredsställelse över den tjeckiska regeringens beslut att låta henne utresa. Herr talman! Jag återkommer med övriga repliker.
Herr talman! Herr Fälldin frågade i sitt inlägg om regeringsdeklarationens uttalande om de speciella dragningsrätterna — SDR — och utvecklingshjälpen skall tolkas så att en nyorientering pågår av det svenska biståndets inriktning. Mitt svar är att inriktningen av Sveriges direkta utvecklingshjälp inte på något sätt berörs av en eventuell reform av det internationella valutasystemet. Fördelningen av SDR sker i dag efter ett kvotsystem som bygger på storleken av valutatillgångarna i valutafondens medlemsländer. Skulle en extra tilldelning av SDR, som nu diskuteras, till u-länderna utan inskränkningar följa samma princip, betyder det att det är de mera välbeställda u-länderna, de som redan har vissa reserver, som framför allt får glädje av det här extra likviditetstillskottet i form av SDR. Det är för att förebygga detta som vi i anslutning till reformarbetet i valutafonden framhållit att tilldelningen av SDR bör inriktas så, att de fattigaste länderna också får sådana här dragningsrätter på valutafonden — eller med andra ord att de gynnas. En sådan justering av fördelningsmekanismen för SDR från valutafonden har givetvis ingenting att göra med principerna för inriktningen av Sveriges direkta bistånd. De principerna anges för övrigt i utrikesdepartementets del av 1974 års statsverksproposition, på s. 18 i bilaga 5. Där kan herr Fälldin studera hur de ser ut. I sitt anförande ville herr Fälldin ha ett klarläggande också på en annan punkt, nämligen hur regeringen agerar för att få till stånd en rimlig fördelning av det stora kapitalflödet från oljeländerna, framför allt så att det går till fattiga, icke oljeproducerande länder. Jag vill hänvisa herr Fälldin till regeringsdeklarationen. Av den framgår att Sverige stöder ett förslag om att valutafonden skall ges i uppdrag att bidra till en lösning av detta fördelningsproblem. Arbetet på att i det syftet skapa en ny s.k. kreditfacilitet i valutafonden pågår för närvarande. Hur sedan herr Fälldin har kunnat hitta formuleringar i regeringsdeklarationen som kan ses som ”en omsorg om de multinationella oljejättarna”, är mig en gåta. Kanske skulle herr Fälldin kunna hjälpa mig genom att läsa upp formuleringen i fråga.

Herr talman! Också jag har klart för mig att det inte finns något direkt samband mellan de speciella dragningsrätterna och det bilaterala svenska biståndet. Jag ansluter mig till dem som kategoriskt hävdar att de fattigaste länderna måste ägnas en särskild omtanke när det gäller de speciella dragningsrätterna.

Det var den tanken som låg bakom frågan.

Visserligen är väl de absoluta tal som anges i regeringsdeklarationen högre för OECD-ländernas samlade underskott i bytesbalansen — 30 å 40 miljarder under 1974 jämfört med ett överskott på i runda tal 10 miljarder — men de icke oljeproducerande u-ländernas underskott beräknas uppgå till minst 15 miljarder. I det fallet skulle det bli en fördubbling.

Jag ansåg att man faktiskt kunde uppfatta detta som en omsorg om de multinationella företagen. Men jag tycker det är bra att regeringen nu förklarar att detta icke är avsikten. I överensstämmelse med vad jag sade i mitt huvudanförande är det självfallet så, att fördelningsproblemet när det gäller de tillgängliga energiresurserna och de tillgängliga råvaruresurserna i världen kommer att bli det allt överskuggande. Därvid är i utgångsläget u-länderna i en dålig situation i jämförelse med i-länderna, och därför bör i ett sådant här sammanhang omsorgen om dem ligga före.

Herr talman! Jag delar utrikesministerns uppfattning att vad som sker på Nordkalotten måste bedömas i ett globalt perspektiv och att koncentrationen naturligtvis inte är direkt riktad mot de nordiska länderna. Jag har precis samma uppfattning. Men redan det förhållandet att den här starka koncentrationen finns så nära inpå våra gränser placerar oss och de andra länderna i den militärpolitiska blickpunkten på ett helt annat sätt än vad fallet var tidigare, och det har vi anledning att ta hänsyn till. Då det gäller katastrofhjälpen i Afrika uttalade utrikesministern, om jag inte hörde fel, följande: Jag utgår från att Sverige kommer att verka i FN i den riktning herr Bohman antytt. — Jag anför detta med reservation för missuppfattning, men jag tar det i alla fall som ett löfte att man kommer att vidta åtgärder, för sådana behövs. Och jag skall tillåta mig att komplettera vad jag sade om den här frågan i mitt inledningsanförande. Man räknar såvitt jag kan förstå med att i Västafrika söder om Sahara och i Etiopien förra året betydligt mer än 100 000 människor skall ha dött av svält och törst. Det gäller Tchad, Mali, Mauretanien, Niger, Senegal, Övre Volta och Etiopien. Man räknar också med, enligt de uppgifter jag har fått, att situationen under innevarande år kommer att förvärras i förhållande till läget förra året. Det här är en utmaning mot allas våra samveten, och det är därför så nödvändigt att man verkligen vidtar konkreta åtgärder. Den katastrofkoordinator — om vi skall använda det uttrycket — som arbetar i FN sitter i Genéve. Hans arbetsfält är hela världen, men resurserna är så begränsade att hans möjligheter att göra effektiva insatser är utomordentligt små. Såvitt jag vet har han inga verkställande möjligheter; det är enbart fråga om rekommendationer. Och enligt uppgift har han heller ingen egen budget att handla efter. Därför är det inte underligt att det har riktats hård kritik mot de hjälpinsatser som hittills gjorts. Den kritiken har förts fram både i FN och i enskilda länder. Häromveckan gjorde FN:s generalsekreterare Kurt Waldheim ett uttalande, i vilket han sade att en djärv internationell insats av enorm omfattning är nödvändig för att hjälpa katastrofområdena. Det är därför naturligt att man från svensk sida så fort som möjligt tar upp denna generalsekreterarens maning och lägger fram konkreta förslag. Men utrikesministern berörde inte min fråga om möjligheterna för Sverige att omedelbart göra någonting genom att ställa transportmedel av olika slag till förfogande, eventuellt också nya penningsummor — om så skulle behövas — genom en omdisponering av tidigare fastlåsta medel. Sedan diskuterade utrikesministern och herr Helén uttalandet i förra årets utrikesdeklaration om att vi är tvungna att respektera andra samhällssystem. Nu kan man naturligtvis lägga olika innebörd i uttrycket respektera, och jag tror inte att regeringen i uttrycket respektera har inlagt något som helst gillande. Vad det är fråga om är i stället att vi lever med detta samhällssystem; det är ett faktum som vi är tvungna att godta när vi förhandlar med omvärlden. Tyvärr är demokratierna i vår värld ett mindretal, och en realistisk utrikespolitik måste räkna med förhållandena sådana de är. Mot bakgrund av de värderingar som är våra i den gamla svenska demokratin innebär alltså inte uttrycket respektera att vi godtar de här samhällssystemen.

Herr talman! Först några ord om kommunikén vid det möte som hölls mellan Sveriges och Libyens statsministrar. Utrikesministern hänvisar nu till att det förelåg ett översättningsfel i den svenska versionen av presskommunikén och att det var det felet som gjorde att man kunde tolka kommunikén så, att Sverige även skulle ha givit sitt helhjärtade stöd till sådana befrielserörelser som vi i andra sammanhang har karakteriserat som terrororganisationer vilka vi måste värja oss mot. Det är värdefullt att det konstaterandet gjordes, och jag skall nu inte kritisera uttalandet ytterligare. På den andra punkten blev utrikesministerns besked däremot inte helt uttömmande. Utrikesministern underströk att det förhållandet att man i ett beskrivande sammanhang av samtalet mellan de båda regeringscheferna skrivit in att ett betonande av det palestinska folkets legitima rättigheter inte kunde tas som någon ändring i svensk utrikespolitik. Det är ju mycket värdefullt. Men nu var det ju så att statsministern fick lov att göra samma uttalande direkt efter det att presskommunikén hade avlämnats, och den libyske premiärministern hade tolkat kommunikén som i stort sett en anslutning till Libyens synpunkter. Och när man i en gemensam kommuniké skriver in en sådan formulering, som man två gånger måste förklara inte innebära någon ändring av den svenska utrikespolitiken, så är väl den naturliga kommentaren att det är det bästa beviset på att formuleringen inte borde ha stått där i den utformningen. Sedan vill jag uttala min glädje över och tacka utrikesministern för det meddelande han lämnade om fallet Anna Porizkova. Jag tror att det kommer att hälsas med stor tillfredsställelse av de många människor som har engagerat sig i det fallet. Slutligen också några ord om den stora och svåra frågan rörande förhållandet mellan vår syn på de stormakter som vägrar acceptera de mänskliga frioch rättigheterna, som vi upplever dem, och dessa staters roll i det internationella samarbetet. Självfallet har jag samma syn som utrikesministern, att vi måste acceptera att det finns sådana stater som förtrampar de mänskliga rättigheterna och ändå godta att de medverkar i strävanden till internationell avspänning. Men frågan är om man skall acceptera det utan att reagera, utan att gång efter annan i konkreta sammanhang påvisa de avsteg de gör även från sin egen tolkning av mänskliga frioch rättigheter. På den punkten upplever jag det som utrikesministern sade i dag som ett betydande framsteg i förhållande till fjolårets debatt, eftersom utrikesministern nu i stort sett instämde i de beskrivningar som jag gjorde i mitt inlägg. Jag blev bara litet förvånad över att utrikesministern fann det nödvändigt att åberopa Henry Kissinger som något slags riktrote.

Utrikesministern har självfallet rätt i att man inte får bli så dogmatisk att man låter det bästa bli det godas fiende. Men jag tror mig ha rätt när jag än en gång slår fast att det finns en risk för att just avspänningen, förhandlingarna vid säkerhetskonferensen och liknande, tas till intäkt för en ideologisk åtstramning i diktaturländerna som faktiskt hårt och svårt går ut över enskilda människor. Sviker då den andra stormakten, skall vi inte gömma oss bakom den som en riktrote, utan då skall vi framhärda i att ta fram de övertramp som sker mot de mänskliga frioch rättigheterna även i en aldrig så stark stormakt.

Herr talman! Utrikesministern tog i sin replik inte alls upp erkännandefrågorna, och det beklagar jag; jag tror att de är mycket viktiga och att många människor är intresserade av dem. Varför vägrar regeringen att uppta diplomatiska förbindelser med PRR, den provisoriska revolutionära regeringen i södra Vietnam? Den representerar dock obestridligen majoriteten av befolkningen i södra Vietnam. I motsats till Saigonjuntan har den en stark folklig förankring. I motsats till Saigonjuntan är den ingen marionettregering för USA-imperialismen utan en självständig regering. Varför vill regeringen inte erkänna GRUNC, Cambodjas nationella enhetsregering? Denna regering och dess folkarmé har befriat huvuddelen av Cambodjas territorium. Den har en stark folklig förankring, i motsats till den amerikanska marionettregeringen under Lon Nol. Varför erkänner regeringen inte omedelbart Guinea-Bissau som en självständig stat? Folket i detta land har i 17 år kämpat för sin nationella självständighet mot den portugisiska kolonialmakten. Nu har man lyckats vinna sitt oberoende. Det borde vara en självklarhet att Sverige omedelbart erkänner Guinea-Bissau. Det är heller inte så att Sverige har upphört att uppta diplomatiska förbindelser med nya stater. Under den senaste tiden har Sverige upprättat sådana förbindelser med en rad nya stater. De regeringar jag nämnt har kanske inte för närvarande några oljekällor att peka på, men de kan med skäl framhålla att de representerar sina folk, och det är nog så viktigt. Herr talman! Låt mig återkomma till frågan om de svenska investeringarna i utlandet — jag tror att det är en väsentlig del av hela frågan om Sveriges förhållande till omvärlden. De organisationer som anser sig representera de svenska kapitalexportörerna, nämligen Svenska bankföreningen, Svenska handelskammarförbundet och Sveriges Industriförbund, har gjort ett gemensamt remissutlåtande om den PM som regeringen framlagt om begränsning av utlandsinvesteringarna. De här organisationernas uttalande är givetvis kritiskt, eftersom de motsätter sig begränsningar av kapitalets rörelsefrihet. Deras remissutlåtande är en partsinlaga, men även som sådan är utlåtandet behäftat med stora brister. De utländska dotterbolagen har mellan 1965 och 1970 ökat sin sysselsättning mycket kraftigt, medan den totala industrisysselsättningen inom Sverige har sjunkit. Storfinansens organ har nu funnit att de storbolag som driver kapitalexport under denna tid har ökat sin sysselsättning. Detta bevisar, säger de, att den internationella etableringen positivt har påverkat sysselsättningen i Sverige. Det bevisar det inte alls! Vad det visar är att koncentrationsprocessen fortsätter inom den svenska kapitalismen, att de stora bolagen ökar sin sysselsättning medan de små tvingas minska sin. Det är storföretagen som står för huvudparten av kapitalexporten. De tre organisationerna anför också att storföretagen, som alltså har huvudparten av utlandsetableringen, har ökat sin exportförsäljning kraftigt, medan deras försäljning på hemmamarknaden varit mer begränsad. Detta sägs av dem återigen bevisa att kapitalexporten ökat sysselsättningen i Sverige. Men här är det ännu en gång fråga om ett cirkelbevis. Exportens ökning behöver inte i och för sig ha med etableringen i utlandet att göra. Snarare kan det vara så, att etableringar i utlandet minskar möjligheterna att exportera från Sverige. Det finns alltså ingen saklig grund för den kritik som framställts från dessa organisationer mot förslaget att begränsa utlandsetableringarna. Storfinansens organisationer kan inte komma ifrån det faktum att en kapitalexport från Sverige på 7,5 miljarder kronor under fem år har minskat tillgången på kapital inom landet för industriell utbyggnad. Denna kapitalexport har direkt bidragit till att öka arbetslösheten för arbetare och tjänstemän. Den måste alltså stoppas också av sysselsättningspolitiska skäl. Men den bör begränsas också därför att den mer och mer binder Sveriges politik samman med stora imperialistiska intressen. Svenska storföretag opererar i skydd av den fascistiska lagstiftningen i Spanien, Portugal och Sydafrika för att öka sina profiter. Genom sin verksamhet i dessa länder stärker de svenska företagen fascistiska och rasförtryckande regimer. Detta kan inte accepteras, och därför vill jag återigen uttala min tillfredsställelse över att det kommer att läggas fram en proposition med förslag till begränsning av utlandsinvesteringarna och en strängare prövning. Men jag vill samtidigt framhålla att jag tror att denna prövning måste göras mer omfattande än vad regeringen hittills velat gå med på och också ta in hela frågan om de politiska, ekonomiska och sociala förhållandena i de länder där investeringarna skall göras.
Herr talman! Herr Hermansson beklagade sig över att jag inte hade tagit upp erkännandefrågorna. Det var många andra frågor som jag inte hann med i min replik. Jag undrar om det inte är ganska besvärligt för partiledarna att regeringens ledamöter numera bara har tio minuter till sitt förfogande och inte hinner replikera och hålla i gång debatten. Men jag har som sagt bara tio minuter på mig den här gången också. Riksdagen beslöt i höstas vid behandling av motionsförslag att vi inte nu skulle erkänna PRR. När det gäller Guinea-Bissau förhandlar jag med den holländska och de nordiska regeringarna för att få en samordnad behandling. I första hand försöker vi få de västeuropeiska länderna att pressa den portugisiska regeringen att ta hänsyn till den av säkerhetsrådet gjorda enhälliga uppmaningen att förhandla med befrielserörelserna. Men som jag för en tid sedan sade i ett svar till fru Birgitta Dahl, ledamot av Nr 43 denna kammare, kan vi inte uppskjuta vårt ställningstagande särskilt Onsdagen den länge. I höst kommer frågan om Guinea-Bissaus medlemskap i Förenta 20 mars 1974 nationerna upp till behandling, och då måste vi ta ställning. Min avsikt är att försöka verka för att Sverige icke skall bli isolerat vid detta ställningstagande inom västvärlden. Sedan, herr Hermansson, några ord om IB, framför allt Finland— Sverige. Herr Hermansson sade i sitt tal, om jag fattade honom rätt, att IB har skadat vår alliansfria politik och att regeringen nu har bekräftat sådant som man tidigare förnekat i IB-affären. För det första: Försvarsutskottet kontrollerade påståendena om att denna del av försvarsstabens verksamhet icke överensstämmer med de allmänna riktlinjer för vår utrikespolitik som är uppdragna och godkända av riksdagen och konstaterade därvid att påståendena var felaktiga. Herr Hermansson påstod ändå att man för en egen utrikespolitik inom försvarsstaben. Det är felaktigt, herr Hermansson. För det andra: Vad är det som vi tidigare förnekat men nu bekräftat? Jag skall ta upp de frågor som gäller förhållandet mellan oss och Finland.

När jag var i Helsingfors den 3 december i fjol och hade samtal med presidenten, statsministern och utrikesministern förnekade jag detta. Jag hade en presskonferens i Helsingfors den 3 december, där jag upprepade detta och bekräftade det som var riktigt, nämligen att vi hade haft en FRA-båt på spaning i Finska viken och att den hade beträtt finländskt område. Allt detta deklarerade jag öppet i Helsingfors. När jag var i Finland fick jag reda på att en annan Folket i Bild, FiB-Aktuellt, hade innehållit påståenden om flygningar som jag icke kände till. Jag undersökte detta när jag kom hem och meddelade de finländska myndigheterna genom utdrag ur flygdagböcker vilka flygningar det var fråga om. Jag utgår ifrån att det var bl.a. detta material som jag tillställde de finländska myndigheterna som låg till grund för deras undersökningar och bedömningar. De menade att de fick fram indicier som pekade på att det kunde vara fråga om flygfotografering. Hela frågan är som vi vet nu avslutad. Av hela den flora av påståenden som herr Hermansson står här och på nytt räknar upp och av de beskyllningar som vi har trakterats med under den senaste tiden kring förhållandet mellan Sverige och Finland kvarstår de två fall jag har pekat på: flygningarna och båten vid Kotka. Där är vi överens med de finländska myndigheterna om fakta i sak. Den svenska båten har beträtt finländskt territorium. Den har bunkrat där. Det ogillade man i Finland. Vi respekterar det. I fortsättningen skall sådant icke ske. Beträffande flygningarna har vi icke erkänt att det har varit fråga om underrättelseverksamhet. Indicierna pekar på det, säger man i Finland. Vi säger att vi 49 kan ha förståelse för denna tolkning från finländsk sida, och vi har i godo gjort upp affären. Den har reducerats till sina rätta proportioner och den är utagerad mellan våra länder. Herr talman! Det är ju så att de nordiska länderna är fullkomligt öppna samhällen. Vi som lever här har ju praktiskt taget obegränsad rörelsefrihet. Det gäller också utlänningar. Vi har slopat pass, vi har slopat viseringar, vi har förenklat tullformaliteterna så att de praktiskt taget inte märks. Och att vi har gjort detta beror på den samhörighet som råder mellan folken. Vi har inga hemligheter för varandra — praktiskt taget inte heller några militära hemligheter. Det är naturligt att vi på grundval av våra värderingar och erfarenheter också i de vidare sammanhangen, t.ex. vid den europeiska säkerhetskonferensen där vi samarbetar intimt, stöder tanken på att den ordning som vi har i våra länder, där tankar och människor får röra sig praktiskt taget hur fritt som helst, också skall komma människor i andra länder till del. Men självfallet får inte rörelsefriheten mellan de nordiska länderna missbrukas, t.ex. för olovlig informationsverksamhet. Det intresse vi helt naturligt har för varandras förhållanden måste tillfredsställas genom legitima kanaler, men de fria förbindelserna oss emellan måste vi slå vakt om. Jag hoppas att vi inte skall komma i den situationen att vi börjar misstänka varandra för dolda avsikter med våra besök över gränserna. Herr Helén påpekade att utrikesnämnden borde ha sammankallats sedan Finlands ambassadör hade varit hos mig och gjort ett påpekande om att man misstänkte att det hade förekommit olovlig underrättelseverksamhet. Det var inte fråga om protest, vilket uttryckligen framhölls. Man ville att dessa uppgifter skulle hållas högst sekreta — det var en hälsning från Finlands president. Jag bedömde inte detta påpekande så att det var nödvändigt att omedelbart sammankalla utrikesnämnden. Det kan finnas andra bedömningar, men detta var den bedömning som regeringen gjorde. Jag kan förstå att oppositionen har behov av att oftare få informationer från regeringen i utrikespolitiska frågor och att den anser att utrikesnämnden inte skall sammankallas bara när det plötsligt har hänt någonting. Därför skall vi gärna överväga den tanke som jag tyckte herr Helén framförde, nämligen att man kanske borde ha tätare sammankomster. Vi skall överväga den frågan och ta upp den i resonemang med ledarna för de andra partierna. Men jag vill erinra om att informationen från regeringen till partiledarna samt till ledamöterna av utrikesutskottet och utrikesnämnden är ganska omfattande. Utrikesutskottet kan när som helst kalla till sig experter eller regeringsledamöter för att få information i en fråga. Vi skickar numera ut mer material till nämnden och utskottets ledamöter än tidigare. Och dessutom har vi denna något informella grupp som sammanträder tämligen regelbundet, nämligen statsministerns sammankomst med partiernas ledare.

Herr talman! Det här har varit en mycket fridsam debatt, präglad av en bred enighet. Mitt syfte är heller inte att på något sätt polemisera mot Nordiska rådets president och hans utmärkta inlägg här. Men den tidigare debatten fick ett något abrupt slut. Jag skulle till den vilja foga några Nr 43 anmärkningar i kanten. Eftersom herr Hermansson inte besvarade Onsdagen den utrikesministerns sista replik skall jag inte ta upp direkt vad denne där 20 mars 1974 sade. Herr Hermansson använde uttrycket provokation. Det är ett gammalt nyckelord i kommunistisk ideologi, kan man säga.

Den som har studerat de senaste dagarnas diplomatiska reaktioner kan ju konstatera att den provokationen har misslyckats och att de goda förbindelserna mellan här berörda länder består, och det tycker jag på sitt sätt är intressant och viktigt. Nu var herr Hermansson i sitt anförande betydligt mera dämpad än han varit tidigare, och det är tillfredsställande. Herr Hermansson sade t.o.m. ut att Sverige behöver ett försvar och en underrättelsetjänst och att det alltid varit hans utgångspunkt. Då bör man inte vara alltför indignerad, om det faktum kommer fram att sådan underrättelsetjänst pågår. För ungefär ett år sedan kom det upp en man till mitt kontor och talade om att han var agent, som hade sänts till Sverige framför allt för att spionera på det socialdemokratiska partiet i allmänhet och min person i synnerhet. Nu tyckte han emellertid av en rad olika skäl inte om att vara agent, och därför hade han beslutat att komma upp direkt på det här sättet till mitt kontor och överlämna sig till sitt främsta offer. Jag vill gärna bekänna att det var en litet överraskande och ovanlig situation, men vi undersökte saken efter bästa förmåga och fann att de uppgifter mannen lämnade var korrekta. Detta har ju föranlett en och annan intressant upplysning, men jag har icke gjort en stor offentlig historia av detta. Sådant förekommer. Men jag såg icke heller herr Hermansson med indignation fördöma detta anslag. En av de två saker jag har diskuterat i samband med våra relationer till Finland har gällt den båt som bunkrade i Kotka. Denna händelse har man från finskt håll reagerat mot. Jag har offentligt sagt att det förekommer mycket av sådan här internationell signalspaning på internationellt vatten utanför våra egna kuster. Det finns många båtar med sådan verksamhet. Ibland kommer de in i svensk hamn för att bunkra och det känner vi till. Men vi har inte gjort något speciellt nummer av det. Därför var det ju inte heller så konstigt om en svensk båt, som bedrev internationell signalspaning, gick in och bunkrade i ett annat land. Men jag har sagt mig att om den finska regeringen anser detta olämpligt, är det olämpligt även för den svenska regeringen, och det skall icke vidare förekomma. Jag tycker dock återigen att herr Hermanssons indignation är litet överdriven. Varför blir han inte indignerad å våra vägnar i så fall, och varför påstår han att Sverige har utnyttjat Finlands territorium för spionageverksamhet riktad mot en tredje makt? Det är ju icke en svensk ståndpunkt. Det finns inga belägg för detta. Vi är överens om att det SS finns fakta, vars tolkning man kan tvista om, men detta är inte en svensk ståndpunkt. Det kan icke vara en svensk ståndpunkt, om vi inte får fram bevis för att sådant skett. Varför påstår då herr Hermansson detta? Det har självfallet i den här debatten förekommit mycket av överord och obevisade påståenden. Jag skall gärna erkänna att det måste vara svårt för massmedia att sköta en sådan här affär, där så lätt sensationsrykten sprider sig och där det är omöjligt att publicera alla fakta. Men det finns också en svårighet för de ansvariga, eftersom man icke kan tala om allting som gäller saken. Jag är oerhört fjärran ifrån att uttala några allmänna fördömanden av massmedia — de söker göra sitt jobb — men det är ett visst slags journalistik som jag inte tycker om. Det är en journalistik där man anser det all right att publicera rykten utan reservationer och utan källkritik och där man blinkar förstulet till publiken och säger: Visserligen är det inte bevisat att de ansvariga ljuger, men vi kan ta för givet att så är fallet. Det har ju förekommit något slags egendomlig pingpong över Ålands hav på senare tid. Först publiceras uppgifter i Sverige om spionlandstigningar med CIA, radiosändare i Salla, undersökningar av privatliv och allt möjligt sådant. De dementeras genom offentliga utredningar, och så är de borta. Ett antal månader senare publiceras de i finsk press. I Finland känner man inte till dementierna och utredningarna om felaktiga påståenden. Så studsar uppgifterna tillbaka över Ålands hav och publiceras i svensk press som fräscha nyheter och sanningar. En stor tidning i Stockholm hade en karta, direkt tagen ur en kommunistisk tidning i Finland, med alla de här gamla påståendena om IB som har dementerats hur många gånger som helst; det är ju offentligt utrett att de är felaktiga. Pingpongen har fungerat. Minnet varar kanske inte alltid tre månader. Mot detta reagerar jag. Framför allt har jag med indignation reagerat mot den typ av beskyllningar som framförts mot Sveriges utrikesminister. Det har varit alltför lätt att bara hålla fram en mikrofon eller ställa en spalt till förfogande för den som vill gapa: Sven Andersson ljuger! Nu har det bevisats att detta är fel. Utrikesministern har i varje särskilt fall så långt det varit möjligt redovisat vad som finns att redovisa. Han har gjort det här, han har gjort det för de finska myndigheterna. Några påståenden om att någon skulle ha talat osanning har ingen ansvarig från Finland framfört — icke ett ögonblick. Dessa påståenden vill jag med den största skärpa visa tillbaka.

Herr talman! I det engelska underhuset lär det vara så, att man måste fånga talmannens öga för att få ordet. Det är inte riktigt lika svårt här, men att jag inte gick upp i replik efter utrikesministerns föregående anförande berodde inte på att jag inte hade någonting att anmärka mot vad han sade. Jag tillåter mig att strax ta upp några av de saker jag ville invända mot i hans anförande. Statsministern sade här att påståendena om IB:s verksamhet — att den Nr 43 skulle ha varit ett brott mot den alliansfria politiken osv. — var en Onsdagen den maoistisk provokation. Ja, om det vore så enkelt, så skulle vi väl alla vara 20 mars 1974 tillfredsställda. Tyvärr tror jag inte att det är så enkelt som statsministern här ville framställa det. Vad jag sade i mitt anförande om IB-frågan var precis samma saker som jag har sagt sedan dessa förhållanden blottades. Jag var inte mera dämpad än tidigare utan använde precis samma formuleringar och ställde samma krav, och dem står jag fast vid. Utrikesministern sade i sitt inlägg att jag hade anfört hela floran av beskyllningar, som hade visat sig vara oriktiga, om IB:s verksamhet och därmed skadat den alliansfria politiken. Jag begränsade mig till IB:s verksamhet när det gällde två områden. Jag tog upp förhållandet till konflikten i Mellersta Östern, då jag ansåg att IB icke följt vad som överensstämde med en alliansfri kurs, och jag anförde en rad saker. Det gällde agenter till arabländerna, rapporter om den palestinska befrielserörelsen, rapporter från en sjökapten om förhållanden i egyptiska hamnar, att IB-agenter stod på vakt utanför en arabambassad medan spioner från den andra sidan genomförde en undersökning där. Såvitt jag vet har detta inte vederlagts utan bekräftats av vad som har kommit fram sedan påståendena första gången gjordes. När det gällde de brott mot den alliansfria politiken som ägt rum i Finland anförde jag endast två saker. Det var precis desamma som utrikesministern själv anförde, nämligen båten med avlyssningsmateriel som har opererat i den finländska skärgården och de flygningar över Finland som har avslöjats. Det har icke bestritts att personal från IB medföljde på dessa flygningar. Man kan då fråga sig: Varför medföljer personal från IB på sådana flygningar enligt bestämda rutter över Finland, om icke i underrättelsesyfte? Eller är rekreationsmöjligheterna för IB-personalen möjligen så små att man måste tillgripa sådana här privatutflykter för att roa sig? Jag tror inte det. Också utrikesministern säger att det finns fakta när det gäller dessa bägge saker. Jag tycker att de är tillräckliga — de är grava och allvarliga. Jag tar fasta på statsministerns deklaration — och jag tror att utrikesministern har sagt detsamma — att eftersom man från finländsk sida har inlagt gensaga och tycker att vad som har förekommit är olämpligt, så skall man på svensk sida se till att det icke upprepas. Det tycker jag är bra, för detta får icke upprepas. Det är utan tvivel så att det har skadat förbindelserna mellan Sverige och Finland. Jag tror inte att man får bagatellisera den här frågan — en konsekvent alliansfri politik förutsätter att den får slå igenom på alla områden och måste vara övergripande. För oss är det självfallet att försvarspolitiken måste underordnas denna målsättning, och detsamma måste givetvis gälla underrättelseverksamhet som militärmakten bedriver. Den får icke bedrivas på ett sådant sätt att det kan uppkomma frågetecken beträffande den alliansfria kurs som Sverige skall följa enligt den mening som en överväldigande folkmajoritet har, för då leker man med Sveriges alliansfria kurs. Sådana agenter som gör det bedriver en brottslig politik mot vårt land. Man säger nu att frågan om IB och Finland är utagerad. Jag hoppas att den skall bli det, men den blir det inte enbart genom att herrar Kekkonen och Palme träffas. Den blir det endast genom att garanti skapas mot ett återupprepande av den verksamhet från IB:s sida som vållat skada för förbindelserna mellan Finland och Sverige. Och jag vill upprepa att fortfarande återstår det att göra den genomgripande undersökning av IB:s hela verksamhet som har krävts inte bara av vårt parti utan av många andra organisationer — även av fackliga sammanslutningar — och som gått ut på att man bör tillsätta en fempartikommission för att undersöka IB:s hela verksamhet. Jag upprepar alltså det kravet till statsministern.

Herr talman! Att döma av inledningen till herr Hermanssons anförande ville han antingen inte höra på eller också hörde han inte på.

Det är min uppfattning, om jag nu får studera er så att säga utifrån såsom ni framträder som internationell rörelse. Herr Hermansson fortsätter att hävda att detta har skadat förbindelserna mellan Sverige och Finland. Det har det ju inte — det är vi fullständigt överens om, presidenten Kekkonen och jag. Någon skada har inte inträffat, saken är utagerad, förhållandet är gott. Jag vet inte om herr Hermansson anser sig vara en större auktoritet när det gäller förbindelserna mellan våra länder. Om denna skada skulle ha inträffat, då skulle provokationen ha lyckats, men den har misslyckats. Jag skall inte ta upp Mellersta Östern, men jag vill säga att de påståenden som herr Hermansson här gör har icke bekräftats. Det är likadant i fråga om Finland — påståendena har icke bekräftats. Jag har ingen möjlighet att i alla delar uppställa en total garanti för vad myndigheter kan göra. Det går inte. Jag kan undersöka sakerna så långt det är möjligt. Men det skall finnas belägg innan man påstår att någonting har skett. Att dessa privata flygningar av personer som är kända som flygentusiaster också skulle ha haft något obehörigt syfte finns det inga belägg för i vare sig Sverige eller Finland, och då är jag inte beredd att påstå det. När det gäller bunkringshistorien kan man heller inte påstå att någonting otillbörligt har förekommit. Det är en lämplighetsbedöm ning, och vi delar en finsk lämplighetsbedömning som alltså innebär en annan praxis än den vi själva har tillämpat. Det är heller ingenting som har skadat förbindelserna mellan våra länder. Men innebär det som herr Hermansson nu säger att han också begränsar sig till dessa två ting, då tycker jag det är värdefullt. Innebär detta alltså att herr Hermansson tar avstånd från resten, från alla de här beskyllningarna som då och då framställs som sanningar — hur mycket de än motbevisas — om landstigningar ihop med CIA, personkontroll av högt uppsatta personer, spionsändare och allt detta? Det vore väl på sätt och vis rejält av herr Hermansson att stå upp och säga: Ja, jag tror på de försäkringar som givits i både Sverige och Finland om att detta är påhitt. Så några ord om Finland och vår neutralitet. Av olika inrikesoch utrikespolitiska skäl har man på sina håll hyst förhoppningar om att kunna skada våra förbindelser med Finland, och detta har ibland tagit sig nära nog makabra uttryck. Jag hörde i radion att det på ett offentligt möte hade påståtts att överbefälhavaren ljuger, när han offentligt säger att Sverige för en neutralitetspolitik, ty bakom lyckta dörrar och under ed erkänner han att Sverige icke är ett neutralt land. Det låter ju förskräckligt. Men jag har i kraft av mitt ämbete tillgång till det protokoll det gäller, och jag har läst det. Protokollet på denna punkt innehåller inga hemligheter, och därför kan jag här avslöja vad som står där. Och vad har då överbefälhavaren sagt? Jo, på en fråga svarade han: Sverige är inte ett neutralt land. Sverige är ett alliansfritt land med sikte på neutralitet under krig. Detta är såvitt jag förstår ett helt korrekt svar, och det överensstämmer i och för sig också med herr Hermanssons definition på neutralitet. Där är vi sålunda alla överens. Det råder inga delade meningar i det fallet. Men genom att i skydd av sekretessen kapa en av överbefälhavarens meningar på mitten försökte man skapa intryck av att han farit med osanning. Och det är ju litet beklämmande att jag skall vara tvungen att läsa protokollet och i kraft av mitt ämbete tala om sanningen, för att en sådan kampanj skall kvävas! Eller ta påståendet att eftersom överbefälhavaren sagt att publicerandet av uppgifter om Finland vållat synnerligt men, så är dessa uppgifter sanna. Men det är ju ett ostridigt faktum att sådant publicerande av uppgifter kan vålla synnerligt men alldeles oavsett om de är sanna eller falska. Men det har man inte talat om. Nu skall jag emellertid ändå på sätt och vis uttrycka min tillfredsställelse över att herr Hermansson har dämpat sitt tonläge i dagens debatt och att han tydligen tar avstånd från de uppenbara excesserna i den allmänna debatten. Därmed gagnar han måhända sitt parti. Men han gagnar också den svenska riksdagen.

Jag tycker att herr Hermansson skall fortsätta på den vägen. Och för att göra det lättare vill jag understryka för herr Hermansson och försäkra honom om att svensk neutralitetspolitik icke har lidit någon skada. Den skadan finns måhända i vissa människors drömmar; den finns icke i de kontakter som vi har utåt. Sveriges förhållande till vårt grannland Finland är gott och kommer att så förbli. Det har inte tagit skada. I den värld vi lever i måste vi som alla andra länder ha en underrättelsetjänst för att värna vår fred och vårt oberoende. Denna underrättelsetjänst skall stå under kontroll och verka i enlighet med den svenska utrikespolitiken. Debatt och kritik kan i det avseendet ofta fylla ett syfte.

Herr talman! Som alla vet talar jag alltid i dämpat tonläge. Jag tror inte att man hörs bättre därför att man skriker eller använder stora ord. Men jag tror inte att statsministern skall ta detta som ett tecken på instämmande i hans synpunkter, för det är det faktiskt inte. Statsministern sade att Sveriges förhållande till Finland skall vara gott i fortsättningen. Ja, det hoppas också jag, för det är en oerhört viktig del av svensk alliansfri politik. Men det finns ett bestämt villkor för det, nämligen att svensk underrättelsetjänst icke fortsätter med sådan verksamhet som man har gjort sig skyldig till på finländskt territorium. Jag tror att det är ett avgörande villkor; annars blir inte förhållandet gott. Det visar också att här finns något att kritisera och ändra. Jag beklagar om jag citerade statsministern för allmänt när jag sade att han betecknade hela avslöjandet om IB som en maoistisk provokation; han ville begränsa det till att gälla avslöjandena om IB:s verksamhet i Finland. Jag kan då upprepa vad jag sade i min första replik: Bara det vore så väl ändå! Men tyvärr finns här fakta som man inte kan komma ifrån. Jag tänker på de bägge saker som jag har talat om och som även utrikesministern erkänner såsom fakta, nämligen avlyssningsbåten och flygningarna över finländskt territorium. Dessa saker kommer man inte ifrån. Det finns också uppgifter om att avlyssningsverksamhet förekommit även på finländskt farvatten. Dessa påståenden har icke vederlagts. Det är möjligt att så kan komma att ske och i så fall skall jag naturligtvis ta tillbaka vad jag har sagt på den punkten, men hittills har det icke skett. k Statsministern frågade mig om jag tar avstånd från andra påståenden som gjorts om IB:s verksamhet och som hittills icke har bekräftats. Nej, det kan jag verkligen inte göra. Han tycker att det skulle vara rejält av mig — jag tror att det skulle vara mycket vårdslöst. Hittills har de ansvariga för denna verksamhet aldrig erkänt någonting innan de överbevisats. I debatten den 18 maj, som var den första här i kammaren om IB:s verksamhet, sade utrikesministern inte ett ord om avlyssningsbåten; den som tittar efter i protokollet skall själv finna det. Denna affär kan ännu icke läggas till handlingarna. Jag vill upprepa det krav jag tidigare ställde: Tillsätt en fempartikommission och utred frågan i hela dess vidd. Då kan vi få fram det material som behövs för en slutlig debatt.

Herr talman! Herr Hermansson säger att vi, för att förhållandet mellan Sverige och Finland skall vara gott, måste se till att vår underrättelsetjänst inte åter får utföra sådana handlingar som den bevisligen gjort sig skyldig till. Det rör sig om en enda handling — att en FRA-båt har varit inne och bunkrat i finsk hamn. Och vi har sagt till att sådana båtar, i den mån de förekommer, inte får bunkra på detta sätt i framtiden. Nu tror jag inte att detta är någon enormt stor fråga. Det är en bedömningsfråga, där vi självfallet anser det viktigt att följa vad den finska regeringen tycker. Vi kan inte heller hindra människor i de öppna samhällen som finns att flyga privatflyg och vara med i den flygklubbsverksamhet som förekommer. Men de skall inte bedriva någon obehörig verksamhet. Det som inträffade kan tolkas som om de skulle ha kunnat bedriva” sådan obehörig verksamhet, men det kan inte bevisas. Det är ändå ett skäl att rent allmänt understryka att man måste vara försiktig på sådana här punkter, så att inte ens misstankar uppstår.

Herr Hermansson som säger sig vara angelägen om förbindelserna mellan Sverige och Finland, hade här kunnat ta chansen att ge sitt lilla bidrag, men han tog inte den chansen. Det var synd, men det är inte heller någon större tragedi. Jag tror nämligen att de senaste veckornas våldsamt upphetsade debatt i massmedia har haft vissa goda ting med sig. Den har visat styrkan i våra förbindelser: man lät sig inte provoceras. Den har också visat något annat, som jag märker vid alla de kontakter jag har — att det finns en enorm portion av sunt förnuft hos befolkningen i Finland och Sverige. Människor tycks anse att det kan vara intressant att läsa om det här, men de går inte på vad som helst. Jag möter ständigt samma uppfattning: Det är klart att vi måste hålla oss med en underrättelsetjänst, såsom världen ser ut. De som arbetar inom denna underrättelsetjänst kan, liksom fallet är i all annan mänsklig verksamhet, begå felaktigheter och göra sig skyldiga till omdömeslöshet. Men vi tror i grunden att den verksamheten står i svenska samhällets tjänst och söker följa de värderingar som det överväldigande folkflertalet har gett uttryck åt och den utrikespolitik som de svenska statsmakterna med stor skärpa lagt fast. Vi förlitar oss på att de politiska instanserna kommer att, så långt sig göra låter, kontrollera att det faktiskt sker. Allt detta utesluter inte skröpligheter och felaktigheter, men det utesluter mycket grava fel, tror jag.

Herr talman! Efter det meningsutbyte som just har förekommit kan det vara värdefullt att få konstatera att regeringsdeklarationens ställningstaganden kan vinna en mycket bred anslutning. Detta är värdefullt med tanke på att enigheten om utrikespolitiken är en grundläggande styrka för vårt land. På det internationella ekonomiska området har dramatiken under den senaste perioden varit påtaglig. Detta framgår också av regeringsdeklarationen, även om framställningen i dessa stycken kanske är mindre inträngande än vad gäller avsnitten om den internationella politiken. GATT-konferensen i Tokyo i september förra året utgjorde startpunkten för nya världsomspännande förhandlingar inom handelspolitiken. I regeringsdeklarationen sägs det att Sverige i detta sammanhang ämnar ”verka för en kraftig sänkning av tullarna på industrivaror och ett avskaffande av sådana icke-tariffära handelshinder, som skapar väsentliga problem för världshandeln”. Detta ställningstagande är bra och ligger i linje med traditionell svensk handelspolitik. Deklarationen förbigår dock här en viktig fråga. Den handelspolitiska debatten i dag gäller i hög grad hur man vid en fortsatt liberalisering av världshandeln skall utforma sådana skyddsåtgärder som kan behöva tillgripas om det skulle uppstå strukturella anpassningsproblem för olika näringsgrenar. Det finns tre anledningar till att frågan om skyddsklausuler har kommit i förgrunden. För det första: När det sedvanliga tullskyddet gradvis avvecklats, lämnas olika känsliga branscher mera öppna för svängningar i de internationella konkurrensförhållandena. För det andra: Nya industriländer med helt andra kostnadsförhållanden har brutit sig in på världsmarknaden. För det tredje: De olika regeringarnas växande åtaganden och politiska ambitioner att försöka garantera sysselsättning utan några störningar har gjort en branschmässig anpassning under internationellt konkurrenstryck svårare. När man nu diskuterar möjligheterna att ytterligare utnyttja den internationella specialiseringens fördelar genom att fortsätta avvecklingen av de traditionella handelshindren, har man velat skaffa sig vissa garantier för att kastningarna i branschernas internationella förutsättningar inte skall bli alltför tvära. Detta kan tyckas vara naturligt och riktigt. För vår del är en ytterligare avveckling av tullar och andra handelshinder en fördel. Möjligheten även för oss att, om det skulle uppstå påfrestningar för den ena eller andra branschen, falla tillbaka på skyddsklausuler kan tyckas vara en fördel. Men här finns också en risk. Bestämmelser i handelspolitiken om hur man skall förfara när den ena eller andra branschen kommer i trångmål måste nödvändigtvis vara utformade så att ett ganska stort beslutandeutrymme lämnas till det enskilda land som vill åberopa klausulerna. Därvid finns en risk för missbruk som blir speciellt påtaglig för ett litet land, som inte har så mycket att sätta emot i det internationella spelet. Jag tror därför att det vore bra för oss om dessa skyddsklausuler fick ett ganska begränsat innehåll. Det skulle vara intressant att veta hur den svenska regeringen ställer sig till utformningen av dem. Risken för att olika skyddsregler kan komma att tillämpas på ett nationalistiskt sätt kan vi för närvarande iaktta på nära håll i vårt eget land. Statsrådet Lidbom har lagt fram ett utredningsförslag som går ut på att man skall kunna resa nya hinder för svenska företags investeringar utomlands. Man åberopar där en undantagsklausul som finns inom våra avtal med OECD. Endast genom att pressa dessa bestämmelser kan man till nöds skyla över den bristande juridiska grunden för de regler som man har tänkt införa. Skulle vi i en ny handelspolitisk ordning få skyddsregler som skulle komma att tillämpas på ett sådant sätt som Sverige gör med OECD:s regler är jag rädd för att ett litet land som Sverige inom handelspolitiken mycket lätt råkar ur askan i elden. En sådan nationalistisk politik som de investeringsbegränsningar som herr Lidbom föreslår kan tyckas ge fördelar på kort sikt, men ganska snart kommer nackdelarna på litet längre sikt att överväga. Så kommer det definitivt att bli om andra länder vidtar motåtgärder mot oss. Men även utan sådana motaktioner är riskerna uppenbara. Eftersom frågan om utländska investeringars verkningar har varit aktuell inte bara i vårt land utan också i andra länder är det naturligt att det har gjorts en serie vetenskapliga studier beträffande sammanhangen.

Det kan egentligen tyckas konstigt; vid första påseendet kan det förefalla ganska självklart att en investering utomlands innebär att vad som annars skulle ha kunnat exporteras från det egna landet i stället kommer att produceras i det andra landet och att sysselsättningstillfällen då kan komma att falla bort. Men så är det alltså inte, och anledningen till det är att inskränkningar i direkta investeringar inte innebär att de företag som utsätts för dem har något fullvärdigt alternativ i att investera i det egna landet. Det kan faktiskt i stället bli så att investeringarna inte alls kommer till stånd. På det sättet kan de svenska företagen få sämre förutsättningar att hävda sin ställning på sikt och därigenom sämre möjligheter att klara både sysselsättning och export. Om man tittar på de remissutlåtanden som redan har kommit, finner man att detta är just vad t.ex. näringsfrihetsombudsmannen påpekat. Han har gjort det med hänvisning till en vetenskaplig studie som har utförts i England. I Sverige har Birgitta Swedenborg för ett par år sedan gjort en undersökning av den svenska industrins investeringar i utlandet. Av denna framgår att svenska industriföretag med dotterbolag utomlands ökade sin export med 86 procent under tiden 1965--1970. Under samma period ökade den totala svenska exporten mindre — den ökade med 76 procent. Det är anmärkningsvärt att de företag som har producerande dotterbolag utomlands ökade sin export betydligt mer än andra företag. Vad beträffar sysselsättningen är det så att de industriföretag i Sverige som har utländska dotterbolag under denna femårsperiod ökade sin sysselsättning med 6 procent. Det är inte så mycket, men det är i alla fall en betydligt bättre utveckling än den som skett i industrin i dess helhet. Där har det nämligen under motsvarande period varit en nedgång i sysselsätt I regeringsdeklarationen kritiserar man bl.a. olika förslag som framkommit vid en internationell konferens angående linjesjöfartens villkor som för närvarande pågår.

Endast 20 procent av linjefarten skulle bli kvar för konkurrens på det sätt som nu sker. Detta förslag, som det inte skrivits så mycket om i svensk press, är ett utomordentligt allvarligt hot mot vår sjöfartsnäring. Ungefär hälften av vår sjöfart är linjefart. Resten är trampfart, men även trampfarten kan komma i skottgluggen ifall principen om flaggdiskriminering börjar bli allmänt accepterad. Totalt sett har den svenska handelsflottan bruttofrakter om nära 5 miljarder kronor om året, och den sysselsätter 25 000 personer. Det finns mycket som tyder på att hotet mot vår sjöfart måste tas på stort allvar. Tyskland och Frankrike har tidigare haft samma uppfattning som vi, nämligen att man inte bör ha någon flaggdiskriminering, men dessa två länder har nu släppt denna sin tidigare inställning. Det är egentligen bara de skandinaviska länderna och England som hyllar den inställning till hur sjöfarten skall vara ordnad som vi för närvarande har och som är grunden till att den svenska handelsflottan har kunnat utvecklas på det sätt som varit fallet och kommit att spela en så betydelsefull roll när det gäller både att intjäna valuta och att ge sysselsättning. Det är därför bra att Sverige kraftfullt agerar mot det här konventionsförslaget, och det är bra att utrikesministern för några veckor sedan kallade till sig ett antal företrädare för andra industriländer för att ge uttryck för den svenska kritiken. Men utrikesministern måste ju vara medveten om att hans möjligheter att i en fråga som denna få gehör för svenska ståndpunkter minskas om det är så, som jag här påpekat, att man samtidigt från svensk sida lägger fram egna nationalistiska och protektionistiska förslag som man nu gör vad det gäller utländska investeringar. De länder som tänker sig inskränka möjligheterna för t.ex. svensk sjöfart använder precis de argument som används av regeringen i Sverige när den vänder sig mot utländska investeringar. Man säger: Vi vill hålla möjligheterna nere för Sverige att delta i sjöfarten, därför att vi vill reservera sysselsättningen på egna fartyg. Vi vill se till att vi själva kan tjäna ihop pengar, som man annars skulle betala till Sverige i form av frakter. Det är alltså precis samma sorts motiv som herr Lidbom använder i sin promemoria om hur vi skall ha det med utländska investeringar. Vad skulle då de svenska rederierna kunna göra om det, som det tyvärr ser ut, blir allvar av dessa hot? Ja, här får man i blixtbelysning insyn i det tvivelaktiga i regeringens förslag om hinder för utländska investeringar. Rederierna kommer faktiskt, såvitt jag förstår, att ställas inför ettdera av två alternativ: antingen måste den svenska handelsflottan avveckla en viss del av sin verksamhet eller också måste man finna på någon metod att omregistrera svenska fartyg till utländsk flagg och inleda samarbete med utländska rederier. Inget av dessa alternativ är lockande. Men att lägga ned en del av den svenska handelsflottans verksamhet ter sig självklart sämre än att försöka vidta någon annan form av motåtgärd. Men försöker man hålla liv i verksamheten genom att på något sätt omregistrera tonnage, då blir det faktiskt fråga om en direktinvestering. Formellt skulle det klassificeras som en sådan. Det blev en typ av direktinvestering utomlands, som utgör ett exempel på att alternativet till en sådan inte nödvändigtvis behöver innebära motsvarande satsning här hemma, vilken, som i detta fall, skulle omöjliggöras genom de nya regler man diskuterar på sjöfartens område. Mitt uppe i de stora förhandlingar, som inleddes i höstas i Tokyo om ett ytterligare frigörande av handeln, finns ännu en risk för att utvecklingen i stället kan gå i motsatt, protektionistisk riktning. Länderna har nämligen fått ökade besvär med sina betalningsbalanser, och detta har som vi vet kommit att medföra kriser i det internationella betalningssystemet. Det internationella monetära system, som växt fram under efterkrigstiden, har faktiskt kommit att brytas sönder. Tursamt, ja förvånansvärt nog har detta åtminstone än så länge inte lett till att världshandeln har stagnerat. Men risk finns för att valutaproblemen kommer att bli ett allvarligt hinder för handeln. I de stora handelsförhandlingarna har ett land som Frankrike intagit den ställningen, att det egentligen inte är så stor idé att prata om ytterligare handelsliberalisering så länge man inte lyckats lösa betalningsbalanssvårigheterna. Det ligger ju något i den franska ståndpunkten. Skulle det verkligen bli allvarliga betalningsbalansrestriktioner, måste detta bli ett allvarligt hot mot handeln, även om detta inte var själva avsikten med inskränkningarna. Denna synpunkt framfördes med all önskvärd kraft av GATT:s chef i ett föredrag här i Stockholm så sent som i går. De svårigheter man redan har att klara ländernas jämvikt i fråga om betalningsbalans har ökat i oroande grad genom de stora oljeprishöjningarna. Man beräknar — som det också sägs i regeringens deklaration — att prishöjningarna på oljan kommer att kosta industriländerna ungefär 50 miljarder dollar under 1974, och det beloppet kan ju stiga ytterligare under kommande år, om importvolymerna upprätthålls och priserna inte faller. För att få något grepp över vad en sådan förändring innebär, kan man titta på hur situationen för ett land som Saudi-Arabien förändrats. Detta lands oljeinkomster kommer i år att öka från 10 miljarder dollar till 30 miljarder. Eftersom den totala befolkningen är 6 miljoner människor, innebär detta oljeinkomster om 5 000 dollar per individ. Detta innebär att redan oljeinkomsterna ger en summa per huvud som är lika hög som den svenska nationalinkomsten per huvud. Redan detta ger alltså en inblick i vilken form av scenförändring som det här är fråga om. Men eftersom landet ändå är ett outvecklat land är det sannolikt att konsumtion och investeringar i landet kommer att ligga på en förhållandevis låg nivå. Importen kanske inte blir större än låt oss säga 5 miljarder dollar per år. Det skulle i sin tur innebära att Saudi-Arabiens internatio nella tillgångar i form av valutor, utländska värdepapper och direktinvesteringar skulle komma att öka mycket snabbt. På en tioårsperiod kan dessa tillgångar öka med kanske 400 miljarder dollar. Låt oss försöka få en inblick i vad det beloppet innebär. Räknar vi att landet i fråga skulle lyckas placera sina tillgångar utomlands på det sättet att man fick en avkastning på 10 procent om året, skulle det innebära att Saudi-Arabien vid slutet av tioårsperioden kommer att ha inkomster bara av sina utländska investeringar som är lika stora som hela den svenska nationalprodukten i dag. Ovanpå detta kommer då de inkomster man har av löpande oljeförsäljningar. Detta är ju inte någon prognos, utan bara ett räkneexempel som skall försöka fånga in dramatiken i det som vi för närvarande kan iaktta. Det verkliga problemet är faktiskt att flera av de oljeexporterande länderna omöjligen kommer att kunna öka sin import i samma utsträckning som de ökar sin export. Om de ökade sin import innebure det att vi finge en sedvanlig möjlighet att betala för oss, att exportera och betala vad vi köper från omvärlden som vi brukar och vill göra. Men om de inte ökar sin import kommer inte den möjligheten att finnas, och det kommer i sin tur att innebära att vi gradvis kommer att skuldsätta oss alltmera till de stora oljeexporterande länderna. På kort sikt kan det vara behagligt att slippa ge ifrån sig reala tillgångar för att betala sin export på sedvanligt sätt. Men det behöver inte gå många år för att det skall visa sig ganska obehagligt. Det kommer att bli svårigheter med denna ofantliga skuldsättning som det här är fråga om för industriländerna och antagligen också till en del för Sverige. Man skall för det första betala räntor på alla dessa stora lån. För det andra gäller det att hitta någon metod att undvika störningar på de internationella kapitalmarknaderna. När låt oss säga Saudi-Arabien bestämmer sig för att det är roligare att ha sina tillgångar i Tyskland i stället för Frankrike, eller i USA i stället för Sverige, kan sådana beslut om att skifta pengar från det ena landet till det andra utlösa betydligt värre kriser på valutamarknaden än vi har varit med om under de senaste åren. För det tredje tar sig de oljexporterande ländernas tillgångar i utlandet kanske formen av direkta investeringar i raffinaderier och andra tillgångar. Det kan skapa en hel del motsättningar mellan länderna som det gäller att finna ett sätt att hantera. Det är, herr talman, min uppfattning att det som jag här har försökt beröra kommer att skapa betydligt större svårigheter under de närmaste åren än vad vi nu tänker oss eller vad som t.ex. framskymtar i regeringsdeklarationen. Mot den bakgrunden vill jag med all kraft instämma när utrikesministern säger, att ”Sverige har välkomnat ett förslag att valutafonden skall ges en mera aktiv roll för att bidraga till en lösning av dessa omfördelningsproblem”, dvs. av de olika valutatillgångarna. De nuvarande och de kommande problemen ger ökad vikt åt det internationella samarbetet. För industriländerna innebär de höga oljepriserna en viss broms på utvecklingen och mycket stora svårigheter när det gäller att föra stabiliseringspolitik. Men värre än så behöver det faktiskt inte vara. För de u-länder däremot, som inte producerar olja, kan det bli rent katastrofala följder. De u-länderna är de som verkligen förlorar på dessa oljeprishöjningar. Talesmän för u-länderna har ju ofta klagat över att råvarupriserna är för låga, och det kan ju då tyckas vara paradoxalt att när det verkligen inträffar en kraftig råvaruprishöjning på ett område så är det framför allt u-länder som drabbas — vilket naturligtvis har att göra med att råvaruresurserna är ojämnt fördelade och att prisstegringar på olika råvaror är ojämna. I utrikesdeklarationen påpekar man de svårigheter som kommer att uppstå för de oljeimporterande u-länderna. Man talar om ”akuta problem som hotar deras utvecklingsansträngningar”. I en deklaration som denna kanske det är vanligt att inte använda alltför starka ord, men i talet om dessa problem som något som hotar u-ländernas utvecklingsansträngningar framskymtar inte klart vilka verkligt allvarliga problem som det här är fråga om för de länderna. Det är faktiskt fråga om någonting på gränsen till en katastrof, en katastrof som vi måste anstränga oss för att avvärja. Oljeländerna har här naturligtvis ett eget ansvar, åtminstone de som — vilket jag påpekade nyss — får mycket höga inkomster, men det är också ett problem för industriländerna. Det gäller verkligen för de länderna att inte nu skära ned sin hjälp eller reagera på något liknande sätt inför de svårigheter som man själv har. Det är en uppmaning som gäller även för svensk del. Det gäller att föra en sådan politik att man skapar förutsättningar för att kunna uppnå de mål som vi tidigare har uppställt för vår u-landshjälp. När det gäller u-landshjälpen är det ju också betydelsefullt att man utformar den på ett sådant sätt att det inte uppstår motsättningar mellan olika befolkningsgrupper och åsiktsgrupper. Jag har den uppfattningen att regeringen här utsätter u-landshjälpen för en viss risk genom att i ganska stor utsträckning lägga vad man kan kalla politiska synpunkter på ländervalet. Man vill helt enkelt ge u-hjälp framför allt till länder som har en socialistisk regim. Om man driver den uppfattningen för hårt kommer det att skapa motsättningar som inte kommer att befrämja möjligheterna för oss att fullfölja våra önskningar på u-hjälpssidan. Jag vill ta ett exempel. När man ökar u-hjälpen så kraftigt som man gör till Cuba kan jag inte inse att det finns några verkligt starka skäl för det. Cuba är ett land vars nationalinkomst per huvud inte ligger speciellt lågt. Ändå satsar man i så hög grad på hjälp till Cuba, uppenbarligen därför att det är ett land som på något sätt anses vara ”progressivt”, dvs. socialistiskt. Men det finns nog en del invändningar att göra på den punkten, herr talman. Om man läser ett av de senare numren av Fackföreningsrörelsen, LO:s tidning, finner man en verkligt skarp vidräkning med hur förhållandena håller på att ändras på Cuba. Jag syftar på en artikel av Margareta Medri under rubriken Cubansk arbetsmarknad på väg att sovjetiseras. Botaniserar man i denna artikel, finner man förvisso inte något stöd för idén att det skulle vara så särskilt lockande för svensk socialdemokrati att satsa så mycket som sker på svensk u-landshjälp till Cuba. De internationella valutakriserna har också medfört att många länder har infört fria växelkurser. Den svenska regeringen har inte haft så mycket till övers för en sådan växelkurspolitik. Men det är faktiskt så att om andra länder kopplar loss sina valutor och tillämpar fria växelkurser, kommer också vår valuta att flyta, vare sig vi vill det eller inte, i förhållande till dessa valutor. Men för att minska den omfattning i vilken kronan är flytande mot omvärldens valutor har Sverige tagit upp ett samarbete med en del av EG-länderna och knutit den svenska kursen till dessa länders kurser. I regeringsdeklarationen sägs det vidare, att man i arbetet på att få ett nytt internationellt valutasystem bör utgå från att valutakurserna skall vara fasta och inte flytande. Jag tror att det finns stora fördelar med fasta växelkurser. Åtminstone är det så att flytande växelkurser inte löser problem i så stor utsträckning som en del av förespråkarna för rörliga växelkurser ibland gör gällande. Men man måste ju också vara medveten om att i en situation som den nuvarande, med snabba prisstegringar i många länder, kommer ett system med fasta växelkurser inte att vara särskilt funktionsdugligt. Det kommer att bli för stora skillnader mellan rörelserna i de olika ländernas prisnivåer för att det skall vara möjligt att upprätthålla fasta växelkurser och få de fördelar ett sådant system kan tänkas ge. Därför vilar det ett mycket stort ansvar på varje land att skapa förutsättningar i den egna politiken för att motverka en kraftig inflation, som gör att ett system med fasta växelkurser inte kan fungera. Detta är en synpunkt som framfördes i en utomordentligt intressant analys av professor Erik Lundberg i lördagens nummer av Svenska Dagbladet. I detta sammanhang vill jag också upprepa vad jag hade anledning att säga här i riksdagen för en vecka sedan i vår ekonomisk-politiska debatt, nämligen att man kan använda växelkurspolitik för att avskärma sig från utländska prisstegringar. Därför kan regeringen inte skylla den svenska inflationen på prisstegringar utomlands. Men förutsättningen för att man genom en aktiv växelkurspolitik skall kunna avskärma sig från utländska prisstegringar är förstås, att man i den egna ekonomiska politiken skapar förutsättningar för prisstabilitet. Annars leder försök att aktivera den egna växelkurspolitiken bara till att man skapar problem för sig. Men om man, som jag sagt, i det egna landet verkligen för en bättre prisstabiliserande politik än andra länder, kan man utan fara för sitt internationella konkurrensläge föra en växelkurspolitik som gör att vi i Sverige t.ex. slipper prishöjningar från andra länder. Detta enkla sammanhang måste, herr talman, understrykas eftersom regeringen ofta försöker göra gällande att den inte bär någon skuld för den svenska inflationen.